Herr talman! Det är väl ganska svårt att i det här skedet tillföra debatten några nya synpunkter. Jag vill emellertid ändå göra några reflexioner, ty jag tycker att det har varit en intressant och givande diskussion i en mycket väsentlig samhällsfråga. Det förslag som vi diskuterar innebär i realiteten en ökad statlig styrning inom ramen för den regionalpolitik som vi alla har varit överens om skall drivas i fortsättningen. Riksdagen har ju tidigare vid några tillfällen klart uttalat att befolkningstrycket i storstäderna bör dämpas, och det är den beställningen vi nu är i färd med att effektuera.

Detta förslag är en bekräftelse på att socialdemokratin menar allvar med sin regionalpolitiska målsättning och alltså är beredd att nu genomföra den första etappen i en omlokalisering av en del av den statliga verksamheten i Storstockholmsområdet. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna uttrycka det på det sättet att förslaget är en bit i ett samlat mönster som skall läggas till grund för en målinriktad regionalpolitik. Och där — det vill jag särskilt kraftigt understryka — måste vi solidariskt medverka, antingen vi bor i storstaden eller ute i glesbygden, om vi skall kunna uppnå praktiska resultat av denna satsning. Bakgrunden till den regionala obalansen kan kort sammanfattas på det sättet att det är strukturförändringarna inom basnäringarna jordbruk och skogsbruk som föranlett mycket stora befolkningsomflyttningar under de senaste årtiondena. Nettoutflyttningen från de fyra nordligaste länen uppgick under 1960-talet till ca 82 000 människor. Ingen har rullat ut den röda mattan, när dessa människor har flyttat från Norrland och söderut. Från mitt eget län, Jämtlands län, har vi en nettoutflyttning under samma tidsperiod på över 16 000 människor. Det är givet, det förstår alla, att detta medfört omställningssvårigheter och personliga problem för de människor som varit tvungna att flytta för att skaffa sig ett säkrare jobb. Men det har samtidigt varit på det sättet att den väldiga befolkningsström som gått från norr till söder inte väckt någon större uppmärksamhet vare sig i tidningspressen eller i övriga massmedia.

Jag förstår mycket väl att det är svårt att flytta på sig var man än bor. Om man bor i glesbygd, i en större tätort eller i en storstad, så medför detta personliga problem för de enskilda människorna. Men jag tror ändå att man i denna debatt har överbetonat de negativa effekterna av denna statliga utflyttning. Jag tycker att man i resonemanget också borde föra in de många positiva följder som utflyttningen får för de berörda tjänstemännen i Stockholm. Jag läste i gårdagens tidning en artikel där en professor vid skogshögskolan — den skall alltså flyttas till Umeå — yttrade någonting om att det här var fråga om en halvrysk deportation till Umeå. Yttranden av det slaget måste betecknas som mycket starka överord, som närmast ger intryck av att man driver gäck med en allvarlig och stor samhällsfråga. De positiva effekterna kan sammanfattas i några punkter. Man har begränsat utflyttningen till ett fåtal större orter med mycket god service för den utflyttade personalen, Orterna har goda kommunikationer — med moderna kommunikationsmedel tar det högst tre timmar att komma till Stockholm från dessa utlokaliseringsorter. Jag skulle tro att det i många fall inte tar stort längre tid att komma till Stockholm från vissa utlokaliseringsorter än att åka från bostaden till arbetet inom Storstockholm, Restiden på de nya orterna blir avsevärt kortare. I regel får man flytta in i en ny bostad och en ny arbetslokal. Man kommer också ut i bättre miljö, där man har nära till olika fritidsaktiviteter. Allt detta bör vägas in i de värderingar som de som skall flytta ut gör i den här situationen — då kanske de inte upplever den som så motbjudande som den från olika håll har framställts. Framför allt tror jag att problemen i samband med flyttningen är av övergående natur, Det har förts en principdiskussion om storleken av de orter som har angivits som lämpliga för utlokalisering av statlig verksamhet. Centerpartiet svävar som vanligt på målet och menar att man från det partiets sida vill lokalisera ut statlig verksamhet även till en rad andra och mindre orter ute på landsbygden. Jag har gjort den reflexionen att det nog skulle vara ännu svårare att få med statstjänstemännen på en flyttning om de hänvisas till små orter, spridda ute på landsbygden och med helt naturligt mycket sämre service på olika sätt. I motionen 1292 har de norrländska socialdemokraterna tagit upp situationen i de fyra nordligaste länen. Jag skall inte närmare kommentera motionen — andra talare från vårt håll kommer att göra det. Vi har pekat på att just inom denna stora region, som ytmässigt omfattar ungefär halva Sverige, är problemen särskilt markanta. Man har en mycket låg sysselsättningsgrad, stor avflyttning, lågt löneläge och hög medelålder. Och detta gäller inte minst inom Jämtlands län, där situationen inger stor oro. Men vi har i motionen också betonat att det finns mycket väl utbyggda centralorter med goda utbildningsmöjligheter, en väl utbyggd service och mycket bra kommunikationer. Vi säger vidare att vi accepterar regeringens förslag som det nu har utformats.

Finansminister Gunnar Sträng tog upp en annan fråga och sade ungefär så här: När nu regeringen har visat vägen så förväntar vi att den privata sektorn följer efter och flyttar ut en del av de tjänstemän som man har i Storstockholmsområdet. Av en summering i utskottsbetänkandet framgår att det finns ca 95 000 personer i statlig tjänst inom Storstockholm, De uppgifter som jag privat har införskaffat visar vidare att antalet privatanställda tjänstemän i samma område kan uppskattas till ca 100 000. Enligt samma uppgifter är av dessa privatanställda tjänstemän ca 3 600 personer i Storstockholm verksamma inom jordbrukets föreningsrörelse. Det är alltså en ansenlig mängd människor som modernäringens olika organisationer har centraliserat hit till storstaden. Det är ju från det hållet som man mest brukar kritisera storstadskoncentrationen och tala för en ökad decentralisering. Nu har man möjligheter att omsätta det talet i praktisk handling.

Om jag gör en jämförelse med vad utredningen skriver beträffande storleken av de orter till vilka man kan tänka sig en utlokalisering även av jordbrukets organisationer, så finner jag att det överensstämmer i stort med vad som sägs i den statliga lokaliseringsdelegationens huvudrapport. Jag vill därför citera vad jordbrukets lokaliseringsutredning anför beträffande orternas storlek.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, men jag vill också säga några ord om reservationen 5, där herr Oskarson yrkar avslag på förläggningen av arméns tekniska skola till Östersund. Han står ensam bakom den reservationen, och jag vill på denna punkt bara framhålla att Östersund ändå har tre regementen och ett allmänt rykte om att vara en trivsam stad mitt i Sverige med goda kommunikationer åt olika håll. Det finns en väl utbyggd utbildning på olika nivåer, och jag tror nog att vi skall kunna klara även den här typen av utbildningsverksamhet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 9 beträffande myntoch justeringsverket och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är naturligt att människor som i dag i varje fall upplever en förflyttning från sin hemort som påtvingad, inte blir särskilt positivt inställda till denna flyttning. Detta måste gälla alla — oavsett var de bor i landet och oavsett om orsaken är svårigheter att få försörjningen tryggad eller att den egna arbetsplatsen flyttas. Därför är det glädjande, som jag ser det, att utskottet försökt komma ifrån det inslag av tvång som kan ha funnits i propositionen. Som representanter för centern understrukit tidigare i debatten vänder vi oss med kraft mot sådana inslag, var de än förekommer, av tvång för enskilda människor. Det har därför varit naturligt för oss att hårt driva på inom lokaliseringspolitiken för att flytta företag till områden med arbetslöshet och undersysselsättning, att motverka en ohämmad etablering inom redan överhettade regioner och — inte minst — att verka för en decentralisering av makten i samhället, bl.a. genom förverkligande av en verklig länsdemokrati och utflyttning av befogenheter från regeringens kansli och de centrala ämbetsverken till länsplanet. Om åtgärder som omlokalisering av statlig verksamhet skall kunna undvikas, krävs emellertid en konsekvent decentraliseringspolitik med användning av bl.a. de instrument som jag tidigare nämnt. Dessutom krävs klara målsättningar, dvs. fastlagda befolkningsramar för olika delar av landet och — det vill jag understryka — en långsiktig planering. Annars riskerar man lätt motstridiga åtgärder, som till sina konsekvenser är sådana att de tar ut varandra, Det är bl.a. detta som jag vill fästa uppmärksamheten på i motionen 1329, som följts upp i reservationen 15. I reservationen anförs ”att riksdagen redan nu bör uttala att en stark begränsning av antalet arbetsplatser på den av staten ägda marken på Järvafältet blir en konsekvens av aktuella förslag och planer för omlokalisering av statlig verksamhet.” Skälen för ett riksdagsuttalande av detta innehåll är flera, Låt mig nämna några. 1. Det nu aktuella omlokaliseringsförslaget innebär en flyttning av ca 6 300 arbetsplatser från Storstockholmsområdet. Samtidigt planeras omkring 80 000 arbetsplatser på Järvafältet. Visserligen diskuteras olika begränsningar, men det är mest fråga om marginella förändringar. I dessa 80 000 arbetsplatser ingår 25 000 inom den stadsdel där staten är markägare, Det finns inte särskilt stor samstämmighet mellan syftet i föreliggande proposition och de kommunala planerna inom Storstockholm. 2. En annan jämförelse är också ganska slående, Mot de planerade 80 000 arbetsplatserna på Järvafältet bör ställas vad som åstadkommits med ganska stora ansträngningar, som vi vet, med hjälp av lokaliseringsstödet under den femåriga försöksperiod som vi haft fram till årsskiftet 1970-1971, nämligen 13 000 nya arbetstillfällen. Statens egna tidigare skisserade planer för utbyggnaden på Järvafältet motsvarar således det dubbla antalet. 3. Ingen vet i dag varifrån de arbetsplatser kommer att tas som skall etableras på Järvafältet. Till en del kan de naturligtvis komma att hämtas från andra delar av Storstockholmsregionen, men det kan innebära nyetableringar både som en konsekvens av intern omflyttning inom regionen och direkt på Järvafältet. Naturligtvis påverkas andra som avser att etablera sig inom Storstockholmsområdet indirekt av statens planer och uttalanden. 4, Om ingenting sägs om den framtida användningen av den statliga stadsdelen på Järvafältet vid det här tillfället kan naturligtvis statligt anställda bibringas den uppfattningen, att statens sysselsättningstillfällen inom den här regionen ändå kommer att öka starkt framöver, och därav dra slutsatser som innebär förväntningar för deras egen del men som sedan inte kommer att infrias. Det är ju ändå så, att redan det föreliggande förslaget beskär tidigare tänkta lokaliseringar till den statliga stadsdelen med drygt 1 000 arbetsplatser — jag behöver här inte räkna upp de verk som berörs — och den aviserade ytterligare utflyttningen av statliga verk kommer sannolikt att ändra förutsättningarna i än större utsträckning för den planerade stadsdelen. 5. I den här regionen — liksom i andra — pågår för närvarande behandlingen av Länsprogram 70. Remissbehandlingen kommer förmodligen att vara avklarad framåt halvårsskiftet. På samma sätt pågår remissbehandling av en ny regionplan för Storstockholmsregionen, Remisstiden utlöper där omkring årsskiftet 1971-1972. Enligt de hittills gjorda prognoserna räknar man — i varje fall i regionplaneförslaget — med att den här regionen skall fortsätta sin befolkningsexpansion liksom hittills med sikte på att ta hand om ca 90 procent av landets totala befolkningsökning fram till sekelskiftet. Eftersom den statliga verksamheten inom regionen har en inte obetydlig del av den totala sysselsättningen här, så har det givetvis betydelse för planeringsförutsättningarna hur staten handlar som arbetsgivare. Genom ett riksdagsuttalande om den statliga stadsdelen på Järvafältet — och om det uttalandet görs nu — kan de kommunala och regionala instanserna ta hänsyn till detta i sin planering. 6. Ett riksdagsuttalande angående ”stark begränsning av antalet arbetsplatser på den av staten ägda marken på Järvafältet” ligger väl i linje med propositionens syfte, dvs, en dämpning av storstadstillväxten. Utskottsmajoriteten hävdar att det i dag saknas underlag för ett sådant ställningstagande. Men det kan ju inte vara så, att man vidtar åtgärder som helt förändrar förutsättningarna för en planerad statlig lokalisering av arbetsplatser och sedan låtsas som om ingenting hade hänt. Det förefaller ju vara den alternativa linjen, Vad skall t.ex. byggnadsstyrelsen göra när man hanterar det här ärendet? I sin produktionsplan per den 19 april 1971 för den kommande femårsperioden lämnar styrelsen av naturliga skäl frågan helt öppen. För någon tid sedan publicerade byggnadsstyrelsen ett diskussionsunderlag för en delplan i det berörda området, men det förefaller inte som om någon visste vilka möjligheter som finns för ett förverkligande. Utskottets invändningar här tycker jag inte håller — det är en betydande tveksamhet som måste klaras ut nu, och det gör man lättast genom ett principiellt riksdagsuttalande, så som reservanterna yrkar. 7. Som Torsten Stridsman redan påpekat i interpellationsdebatten här med finansministern planeras under den första femårsperioden av 1970-talet nybyggnader i Storstockholmsområdet för 1,4 miljarder kronor — trots att den statliga stadsdelen på Järvafältet inte alls är med i sammanhanget. Vilka kostnader skulle inte bli nödvändiga om de 25 000 arbetsplatserna förverkligades dessutom? Av propositionen framgår att för den civila statliga förvaltningen i Storstockholmsområdet är redan planerade eller under byggnad ytterligare ca 6 500 rum och för den militära förvaltningen drygt 1 200 rum. Utöver detta behövs ca 7 000 rumsenheter totalt för civil och militär förvaltning under resten av 1970-talet, bl.a. för att kunna avveckla de dyrbara och olämpliga förhyrningarna av lokaler, inte minst i den centrala staden. Dessa beräkningar utgår emellertid inte från den förändrade situation som uppstått genom det nu aktuella förslaget angående omlokalisering av statlig verksamhet, och självklart tas heller ingen hänsyn till det aviserade utlokaliseringsförslaget. Gör man det, är det alldeles klart att det krävs en betydande — och orealistisk — expansion för att den statliga stadsdelens 25 000 arbetsplatser skall kunna utnyttjas, låt vara att där kan lokaliseras även annan statlig verksamhet än förvaltningar. 8. Det är väsentligt att de upprepade uttalanden angående dämpning av storstadstillväxten som gjorts från riksdagens sida blir föremål för en konsekvent uppföljning. I den bilden passar inte den statliga stadsdelen på Järvafältet in, allra minst mot bakgrund av den viljeinriktning som markeras från regeringens sida med det föreliggande förslaget. Det är här inte fråga om att ingripa i den kommunala självstyrelsen. Det gäller att klarlägga de förutsättningar som beror på statens handlande och som självklart påverkar planeringen inom regionen. Detta är desto viktigare som man uppenbarligen inom i varje fall en del partier på det kommunala planet har helt andra intentioner för regionens utveckling. Ett exempel på detta ger ett citat hämtat ur Meddelande från Stockholms handelskammare, häfte 4 för i år. Under rubriken Ny allians skriver man där: ”Arbetarkommunen och Handelskammaren tycks — att döma av pressrapporterna från kommunens årsmöte — vara på samma linje i fråga om Stockholmsregionens framtid. I motsats till de flesta andra — bland dem även riksdagsmännen på Stockholmsbänken — tycker arbetarkommunen och Handelskammaren att det är fel med utflyttning av ämbetsverk och industrier från Stockholmsregionen. ”Stockholm får inte bli en stad med bara pensionärer och kulturfolk”, lär man ha sagt i arbetarkommunen. Naturligtvis är det inte en tillfällighet att arbetarkommunen och Handelskammaren har samma grundsyn i denna viktiga fråga.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 15 i inrikesutskottets betänkande med samma nummer.

Herr talman! Jag har begärt ordet för ett anförande på några minuter, men jag är helt på det klara med att jag inte nämnvärt kan påverka kammaren i denna fråga. Jag vill bara uttala min själs djupa smärta över det sätt på vilket Sveriges regering och majoriteten av utskottet här har behandlat människor och människors arbetsvillkor. Det blir alltså, herr talman, ett skri i en så gott som öde öken. Än mer förskräckt blir man när landets finansminister, som har arbetat fram detta förslag, påstår att det finns bara denna väg att gå, ingen annan, Skall det, säger finansministern, förhandlas med de berörda verken, så blir det ingen utflyttning av. Jag vill svara: De statliga verken måste väl ändå mot bakgrunden av de faktiska förhållandena få framlägga sina synpunkter. Det har de i ett antal fall inte fått göra, och det är det felaktiga. Finansministern har blivit politiskt pressad till denna utflyttning utan att kunna vidta vederbörliga förberedelser. Det är tydligen en affär mellan två politiska partier. Jag tycker att hela det framlagda förslaget vittnar om en svag regering. Hur kan man agera med så litet sinne för det demokratiska spelets regler som man har gjort vid denna omlokalisering av statlig verksamhet? Regeringen tar ju ständigt ordet företagsdemokrati i sin mun när det gäller privat verksamhet. Jag vet inte om det inte är så noga med denna grupp därför att det här gäller tjänstemän. Vad jag kritiserar är att departementet översänt sin proposition exempelvis till domänverket utan att ge verket chans och möjlighet att framföra sina synpunkter på dessa ändrade förhållanden, En sådan behandling av de statliga verken är både horribel och felaktig. Man tycker sig förflyttad till medeltiden. En rad statliga verk har uttalat — det har redan flera gånger sagts från denna talarstol — att de har förståelse för en lämplig omlokalisering. Storstadsmiljön har så förändrats att det kan finnas skäl att på sikt planera en lämplig utflyttning. Men jag förstår inte varför den inte kan ske under anständiga former. Jag stannar här vid domänverkets situation. Verket har byggt nya förvaltningslokaler i Bergshamra och nyligen flyttat in i dem. Detta innebär i sig själv en förändring för en rad av de anställda: man måste söka nya vägar dit, man måste omdisponera sin verksamhet, man måste kanske skaffa sig ny bostad. Samma år som detta sker får man order att flytta till en annan ort — låt vara med en viss tidsfrist. Myndigheterna använder sig av felaktiga siffror och tar inte hänsyn till den decentralisering som domänverket planerat och påbörjat och som innebär att centralförvaltningens personal kommer att minska med hälften.

Det är en förkrossande kritik som domänverket levererar mot utflyttningen till Borlänge i enlighet med propositionens förslag. Allt talar för förslaget om en utflyttning till Jönköping. Det skrämmande är att propositionen inte tar någon hänsyn till de ändrade förhållanden som uppstått genom att skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen skulle ha placerats där. Propositionens förslag är i det fallet, tycker jag, i viss mån en skandal, Generaldirektören i domänverket har hela den samlade personalen bakom sig i sin begäran att få flytta till Jönköping för att verket på ett riktigt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter. Det finns endast en moderat reservation som stöder verket och personalen i denna fråga. Utskottets vice ordförande herr Fagerlund säger ungefär så här: Vi struntar i de sakliga och mänskliga argumenten — nu är det fråga om ett politiskt beslut. Det är en oförskämdhet mot alla berörda, Utskottets hela behandling av frågan är felaktig. Utskottet har haft ett 30-tal — eller fler — uppvaktningar och föredragningar. Men oberoende av argumenten: inga åtgärder. Utskottet kunde lika väl säga till de uppvaktande: Ni talar för döva öron, det är lönlöst — det här är politik, vi bryr oss inte om er. Herrar Wirtén och Oskarson har framfört argumenten för domänverkets förläggning till Jönköping. Den väsentliga frågeställningen, bakgrunden till denna grupputflyttning — att skapa den bästa effektiviteten på detta område — bryr man sig inte om.

Något av detta andas också tyvärr det särskilda yttrande som avgivits av utskottets ordförande, som visserligen är mer liberal och talar om att han gärna ser en förändring och att domänverket i andra hand får komma till Jönköping, om det inte skulle vara möjligt att förlägga verket till Borlänge. Men det är alltså en regionalpolitik utan motivering. Herr talman! När det gäller skogshögskolan struntar propositionen i högskolans möjligheter att bedriva sin skogliga forskning på för vårt land bästa sätt. Från skogshögskolan har man sagt, att man med hänsyn till den utbyggnad som skall ske i Umeå, den verksamhet man redan bedriver här nere och de arbetsuppgifter man har i Sydoch Mellansverige inte kan fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, Forskare har redan sagt att de kommer att återlämna forskningspengar därför att de inte kan fullgöra sina uppgifter. Den skogsindustriella utbyggnaden i södra Sverige är väl känd. Till denna utveckling bidrar inte minst skogshögskolan i mycket stor utsträckning genom undersökningar och forskning. Hela den biologiska och ekologiska situationen i vårt land är sådan att huvuddelen av skogshögskolans forskning måste ske i de södra delarna av vårt land, givetvis med hänsynstagande till de specifika förhållandena i det nordliga området. Vi har ju redan en forskningsstation i Umeå. Men sakliga argument hjälper inte. Regionalpolitisk målsättning: Flytta ut bara! Regionalpolitik efter de linjer som propositionen och utskottet drar upp när det gäller domänverket och skogshögskolan är enligt min mening ingen regionalpolitik — det är ren dumhet.

Herr talman! De problem som har tagits upp i den proposition vi nu har att ta ställning till är ju mycket komplicerade, och departementschefen har haft ett mycket omfattande material att handskas med. Jag tycker att vi väl kan säga att regeringen på ett mycket skickligt sätt har gjort de avvägningar som måste göras i ett sådant här fall, Jag anser också att vi bör kunna ge utskottet ett mycket gott betyg för behandlingen av propositionen. Det är klart att det kan finnas många goda skäl för de förslag till andra lokaliseringsorter som har kommit fram i en rad motioner, utan att man fördenskull menar att de orter som föreslagits i propositionen skulle vara olämpliga. Men jag tycker att man vid behandlingen av denna proposition skall ha i minnet att man, när ett så väl avvägt byggnadsverk har åstadkommits, bör vara väldigt försiktig med att bryta ut någonting ur det väl hopfogade mönstret. Annars har man nämligen liksom rivit upp det hela och fältet är fritt för olika omplaceringar om man så skulle önska, Nu har ju utskottsmajoriteten på ett berömvärt sätt avhållit sig från frestelserna att göra några ommöbleringar på två undantag när. Det ena undantaget gäller placeringen av myntverket, där man går emot propositionen och förordar förläggning till Söderhamn i stället för Eskilstuna. Här har ju redan yrkats bifall till den reservation som finns i utskottets betänkande. Jag vill bara anmäla att jag ämnar rösta med den reservationen, därför att jag tycker det är konsekvent att man nu följer propositionen i alla delar. Det andra undantaget gäller lokaliseringen av TRU. Här har ett enigt utskott brutit ut denna fråga ur det stora sammanhanget och förordat uppskov med ett definitivt ställningstagande på, enligt vad jag anser, ganska lösa grunder.

Den knapphändiga motiveringen för ett enhälligt utskotts ståndpunkt att tills vidare uppskjuta lokaliseringsbeslutet ter sig, tycker jag, svårförståelig, när majoriteten som sagt i alla andra avseenden utom beträffande myntverket har följt propositionen. Man frågar sig i varje fall vilka skäl som har förmått den enda representanten i utskottet från Östergötland att så lättvindigt vifta bort den starka motiveringen för TRU:s lokalisering till Norrköping. På vilka grunder kan det anses att de lokaliseringspolitiska skälen för en lokalisering till Umeå skulle väga tyngre? Herr Söderström har nyss ganska utförligt redogjort för den besvärliga situation som Norrköping sedan länge befunnit sig i och som väl motiverar att man tar hänsyn till behovet av en utlokalisering till Norrköping. Man frågar sig också varför Umeå såsom universitetsstad skulle ha så starka företräden framför Norrköping-Linköpingregionen. Vi har ju ett universitet också i Linköping. Varför anser man att närheten till Stockholm skall tillmätas så liten betydelse tvärtemot vad Sveriges Radio och departementschefen anfört? Departementschefen har ju i det avseendet hört både chefen för utbildningsdepartementet och statsrådet Moberg. Såsom herr Söderström nyss sade har TRU-kommittén själv av anförda skäl mycket kraftigt motsatt sig en utflyttning till Umeå. Nu tror jag för min del att den utredning som utskottet har sagt sig vilja avvakta ändå kommer att leda till samma resultat, nämligen att Norrköping måste betraktas såsom den mest ändamålsenliga lokaliseringsorten. I så fall har man med detta uppskov inte uppnått någonting annat än att man låter de människor, som kommer att beröras av den här utvecklingen, sväva i ovisshet ännu ett litet tag om vart de kommer att förflyttas. Herr Söderström ansåg att det knappast fanns anledning att mot ett enigt utskott yrka bifall till propositionen.

Herr talman! I sitt anförande här tidigare tog fru Hörnlund mig som exempel på hur man borde handla när det gällde vad hon kallade begränsad lokalpatriotism, en företeelse som hon kritiserade. Hon menade att jag genom att i utskottet gå med på förslaget till utredning om TRU hade visat ett gott föredöme. Jag tackar henne för det. Nu kritiserar fröken Bergegren mig för samma sak. Ja, det är inte lätt här i världen att vara alla till lags!

Men varför skulle man å andra sidan motsätta sig förslaget att se på detta en gång till och närmare utreda, om det verkligen finns andra och bättre alternativ? Jag vill påpeka att det i utskottets betänkande står — och det betraktar jag som min mening: ”Även andra lokaliseringsalternativ bör emellertid kunna övervägas.” Det var alltså inte fråga om att enbart utreda, om TRU-kommittén skall föras till Umeå. Den som har läst propositionen vet att de alternativ som har varit nämnda i den är Norrköping, Linköping, Örebro och Umeå. Nu är jag övertygad om att departementschefens motivering för att göra den här ändringen är så starkt motiverad att Norrköping inte alls kommer att hotas; så svag position har inte Norrköping. En utredning finns det ur min synvinkel sett emellertid ingen anledning att motsätta sig, Det skall vara en snabbutredning, och den kommer inte att ändra resultatet — detta är det rättesnöre som har varit mitt.

Herr talman! Jag tror att vi har anledning att vara tacksamma för den deklaration som herr Rimås gjorde. Enligt hans mening bör man läsa det föreliggande utskottsbetänkandet med hjälp av en bruksanvisning. Herr Rimås har dock satt sitt namn under ett utskottsbetänkande, vari det heter: ”De regionalpolitiska skälen är otvivelaktigt tyngre för lokalisering till Umeå än för Norrköping. Även andra skäl talar till Umeås fördel, däribland möjligheter till samarbete med universitet och annan högre utbildning på platsen. De problem som kan uppstå för att tillgodose föreliggande kontaktbehov kan enligt utskottets mening inte vara så mycket större vid lokalisering till Umeå än till Norrköping att de uppväger de fördelar som i övrigt synes stå att vinna med en förläggning till Umeå.” Nu menar tydligen inte herr Rimås att vi skall ta så allvarligt på att han satt sitt namn under detta, utan vi bör ta hänsyn till att han säger att man kan överväga även andra lösningar, vilket skulle vara det centrala i problemet. Om man vill företräda de regionala intressena i Östergötland, måste jag säga att det förefaller mig litet egendomligt att man sätter sitt namn under ett sådant utskottsbetänkande.
Herr talman! I reservationen 10 har samtliga borgerliga ledamöter enat sig. De skriver där: ”Utskottet vill först framhålla att statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet inte gärna kan sättas i fråga. Detta får emellertid inte innebära att ledningen och personalen i berörda grenar av statsförvaltningen bör ställas vid sidan om sådana avgöranden, Tvärtom är det värdefullt om lokaliseringsfrågor kan beredas i samverkan med personalen och verksledningen.

Det går enligt min mening inte ihop. Det hade varit mycket bättre och mera logiskt att i det hänseendet följa propositionen.
Herr talman! Det som herr Söderström sade senast kan belysa just vad jag tidigare framhöll, nämligen att det finns skäl för och emot. Jag anser att skälen för Norrköping väger över, under det att norrlänningarna naturligtvis anser att skälen för Umeå väger över. Är det då orimligt att man i en sådan situation låter en utredning snabbt titta på dessa saker? Fastän jag är östgöte vågar jag säga att om utredningen mot min förmodan skulle komma till det resultatet att någon annan lokaliseringsort av praktiska skäl är mer lämplig än Norrköping, får man böja sig för fakta. Om detta skulle inträffa har Norrköping möjligheten att i nästa omgång få någonting som ersätter TRU. Nu tror jag inte att det inträffar, men om så skulle vara, måste en utredning kunna få studera saken, eftersom det föreligger så olika uppfattningar.

Herr talman! När det gäller omlokaliseringen av viss statlig verksamhet har många olika synpunkter redan framförts här. Jag skall därför begränsa mig till en enda sak, men innan jag berör den vill jag deklarera, att jag personligen är motståndare till all form av tvångsförflyttning vare sig det gäller flyttning till eller från Stockholm. En tvångsförflyttning drabbar inte bara den direkt berörde eller berörda utan även hans eller hennes familjemedlemmar, inte minst barnen och ungdomen. Säkerligen kommer en hel del tragik att följa i omlokaliseringens spår. Denna tragik drabbar enskilda människor, och det är just dessa människor vi alla här i riksdagen jämt talar om att vi vill hjälpa och göra det bättre för. Jag tror inte att dessa människor nu tycker att vi i riksdagen gör det bättre för dem, när vi beslutar att flytta dem mot deras vilja, Inom centern har vi fört fram förslag om etableringskontroll för att minska trycket på t.ex. Storstockholmsområdet, och det förslaget är betydligt mera sympatiskt än en tvångsförflyttning. När det gäller utflyttning av statliga verk kunde man ha tillmötesgått dessa människor bättre genom att ge dem längre tid att förbereda sig för en flyttning eller att söka sig en annan anställning. Som även har framhållits i motionen 1278 av herrar Sjönell och Fälldin borde inte heller tjänstgöringsskyldighet på den nya orten åberopas mot tjänsteman som önskar stanna i Stockholm utan att denne skall beredas annan, om möjligt likvärdig anställning i Stockholm. Mot utskottets uppfattning om hur och vart omlokaliseringen nu skall ske lär inte någon ändring kunna göras, Den som till äventyrs hyser annan uppfattning har ju egentligen ingen möjlighet att vinna gehör för den. Därför skall jag nu bara med några ord beröra den punkt i utskottets betänkande som jag från början antydde, nämligen punkten 22 som gäller lokaliseringen av TRU-kommittén och som fröken Bergegren och herr Söderström redan har varit inne på. I propositionen föreslås Norrköping bli ny stationeringsort, medan man i utskottet har riktat in sig på en ändring av detta förslag och diskuterat möjligheterna att förlägga TRU-kommittén till Umeå. Något förslag om lokaliseringsort lägger egentligen inte utskottet, men man säger att ”frågan om möjligheten att förlägga verksamheterna till Umeå bör bli föremål för ytterligare utredning”. Detta kan knappast tolkas på annat sätt än att man begär en utredning som skall sikta in sig på Umeå, även om utskottet mera i förbigående säger att också andra lokaliseringsalternativ bör kunna övervägas. De regionalpolitiska skälen är enligt utskottet otvivelaktigt tyngre för lokalisering till Umeå än till Norrköping. Ja, det är frågan det. Norrlandsproblemen känner vi väl till, inte minst genom den aktivitet som har förekommit här i riksdagen, och den aktiviteten har även stötts av mig. Men s.k. Norrlandsproblem förekommer även i andra delar av landet. Jag vill inte direkt påstå att problemen i Norrköping är likartade med dem i Norrland, men att också Norrköping har haft mycket stora lokaliseringsproblem, det är mycket väl känt även här i riksdagen. Genom textilkrisen har Norrköping drabbats mycket hårt. YFA nedläggningen är av ganska färskt datum, Det senaste problemet, som också är känt, kom i slutet av förra veckan då AB Textilmaskiner meddelade att företaget måste läggas ned, och då ställs ytterligare ett antal människor utan arbete. Mot denna bakgrund har man i utskottet egentligen ingen tanke på att hjälpa Norrköping i hela den utsträckning som framgår av regeringens proposition. Omlokaliseringen av TRU kommittén innebär att cirka 300 befattningshavare skall flyttas från Stockholm, Det kan kanske tyckas att det inte är så många, men för Norrköpings del kan det i alla fall vara ett mycket gott tillskott. Jag hoppas att Norrlandsvännerna även kan inse detta och vara så storsinta att man bortser från egna intressen och låter även de här 300 befattningarna gå till Norrköping. Jag tror t.o.m. att en sådan storsinthet skulle kunna återgäldas i andra sammanhang, Argumenteringen att Umeå har universitet har berörts här, och med det universitetet skulle då TRU kunna samarbeta, Det är knappast ett tillräckligt skäl för en lokalisering av TRU till Umeå. Avståndet till universitetsfilialen i Linköping är så pass kort att ett positivt samarbete med den akademiska undervisningen där bör kunna komma till stånd — i varje fall lika positivt som det man förutsätter i Umeå. I statsminister Palmes 1 maj-tal i Norrköping kom även arbetsmarknadsfrågorna för stadens del upp. I regionalradion efter talet ställde en kvinna i Norrköping en fråga till statsministern, Hon sade ungefär så här: Regeringen har ju föreslagit att vissa statliga verk skall flyttas till Norrköping. Sedan har vi läst i tidningarna att utskottet gått emot detta förslag, Hur blir det nu, kommer det några statliga verk till Norrköping? Statsministern svarade: ”Det kan jag lova.” Han tillade, att ”det rör sig i regeringens förslag om 1800 befattningar, som skall flyttas till Norrköping. Av dem är det 300, som en knapp majoritet i utskottet — och det är de borgerliga och vpk — vill att det skall göras en ny utredning i syfte att flytta TRU-kommittén till Umeå. Men det är bara 300 av 1 800 tjänster, som i så fall skulle gå till Umeå. 1 500 tjänster blir det under alla omständigheter till Norrköping. Socialdemokraterna står emellertid kvar på 1 800 tjänster till Norrköping, men det går utskottet emot.” Detta sade alltså statsministern i Norrköping den 1 maj. Det är riktigt att utskottet går emot att alla 1 800 tjänsterna skall flyttas till Norrköping. Det är även riktigt att de borgerliga och vpk går emot. Påståendet att socialdemokraterna inte går emot regeringens förslag är däremot felaktigt, ty det är just vad de har gjort. Samtliga socialdemokrater har anslutit sig till utskottets förslag här, och det ber jag, herr talman, att få noterat. Trots att statsministern i sitt Norrköpingstal försäkrade de oroliga människorna i den av textilindustrinedläggning drabbade staden att socialdemokraterna skulle stödja lokaliseringen av 1 800 tjänster till Norrköping så har i alla fall utskottets samtliga ledamöter förordat att 300 av de möjliga 1 800 tjänsterna skall undandras Norrköping. Det måste nämligen bli resultatet av den beställning som utskottet har gjort. Även emot det eniga utskottet dristar jag mig nu, herr talman, att yrka bifall till punkt 22 i propositionen och avslag på de motioner som kräver lokalisering till Umeå. Skulle kammaren gå emot detta yrkande hoppas jag att den utredning, som utskottet förordar och som av allt att döma då kommer till stånd, fortfarande har Norrköping kvar som ett verkligt seriöst förslag när det gäller lokaliseringen av TRU-kommittén och att statsministerns Norrköpingstal i detta fall inte glöms bort.

Herr talman! Jag tycker att mina kolleger på Östgötabänken drar litet underliga slutsatser när de liksom utgår ifrån att utskottet har föreslagit Umeå som lokaliseringsort. Det är ju det vi inte har gjort. Sedan vet jag inte riktigt vem herr Polstam egentligen polemiserar emot, Är det emot partivännen Nilsson i Tvärålund för att han i utskottet kompromissat bort partivännen Gustafssons i Byske motion om direkt ändring av förläggningsorten från Norrköping till Umeå? Eller är det mot mig för att jag biträtt kompromissförslaget att man skall få ytterligare utreda frågan om Umeå kan vara ett lämpligt alternativ till Norrköping? Eller är möjligen herr Polstam så till den milda grad utlokaliseringsvänlig att han vill leda i bevis att centerpartiet har föreslagit att TRU skall ligga både i Norrköping och i Umeå? Herr Nilsson i Tvärålund deklarerade ju alldeles klart här på förmiddagen att det var centerpartiets uppfattning att kommittén skulle förläggas till Umeå men man hade nu gått med på denna utredning. Om det är på det sättet så överlåter jag med nöje åt partivännen Nilsson i Tvärålund att bevisa att en sådan centeristisk lokaliseringspolitik är möjlig.

Herr talman! Det var herr Polstam som uppkallade mig i och med att han tog upp ett yttrande av statsministern i Norrköping den 1 maj. Men innan jag går in på det skulle jag vilja ha en förklaring av herr Polstam med anledning av vad han inledningsvis sade om personalpolitiken. Har han någon annan uppfattning än hans partivänner i utskottet när det gäller denna fråga — han hade inget yrkande i sammanhanget — eller är det på nytt en brasklapp som man kastar in för att tala om att man vill någonting men slutar med att inte yrka något? Sedan vill jag, eftersom nu frågan om TRU-kommitténs lokalisering har kommit upp i denna debatt, bekräfta att vad statsministern sade i Norrköping den 1 maj är fullständigt riktigt.

Jag föregriper inte på något sätt de resultat denna utredning kommer fram till. Jag hoppas att den prövar alla aspekter förutsättningslöst och att den kommer fram till ett resultat ganska snabbt, så att vi får ett beslut i frågan.

Herr talman! Jag vill inte polemisera med herr Rimås om detta, Jag respekterar andras åsikter också. Jag vill bara framföra min egen, och den tycker jag att jag har klargjort här. Herr Fagerlund undrade om jag inte hade något yrkande, Jag hoppas att det framgick av mitt anförande att jag yrkade bifall till propositionen beträffande punkt 22. Det kan väl inte misstolkas.
Herr talman! Vad jag syftade på när jag sade att herr Polstam inte hade något yrkande var inledningen av hans anförande, där han talade om personalpolitik i allmänna ordalag men icke ställde något yrkande. Såvitt jag uppfattade det senaste han sade, yrkade han också där bifall till propositionen, vilket i detta fall betyder detsamma som vad utskottet yrkar.
Herr talman! Jag har faktiskt även redovisat mina synpunkter när det gäller personalpolitiken. Jag är innerst inne motståndare till utflyttning med tvång. Vad det är fråga om är att man skall kunna ha ett fritt val när det gäller sin arbetsoch boendeort, och det är min huvudprincip. Men mot detta måste man ställa det förslag som nu föreligger och som vi säkerligen inte kan ändra på något sätt, vad jag än yrkar på. Därför vill jag även redovisa min personliga inställning till utflyttning tvångsvis av människor, vare sig det är till eller från Stockholm.

Herr talman! Principen att fördela den statliga verksamheten över landet är ett gammalt krav, som vi inte minst från folkpartiets sida starkt har hävdat, Att man samtidigt som man flyttar ut verksamheter och människor tar tillbörlig hänsyn till dem som kanske mot sin önskan ändock måste flytta, anser vi vara en självklarhet.

Jag har tillsammans med några medmotionärer väckt en motion i anledning av propositionen. Det är motion nr 1301, där vi begär att TRU-kommittén och Sveriges Radios utbildningsenhet förlägges till Umeå. Motionen följer det lokaliseringsförslag som utredningen förordade, Utskottet trycker starkt på de synpunkter som återfinns i motionen och bedömer det ur regionalpolitiska synpunkter vara välbetänkt att förlägga verksamheten till Umeå. Utskottet vill dock först ha en utredning som klargör vissa spörsmål och tar hänsyn till de organisationsförslag som nyligen framlagts för denna verksamhet. Fröken Bergegren och herr Polstam har nyss från denna talarstol gjort jämförande värderingar mellan Norrköping och Umeå. Herr talman! Jag gör inga sådana värderingar, utan jag anser att de sakskäl som utskottet framlägger är berättigade och att man inte bör bestämma sig förrän man fått fram allt material. Förläggningen av TV och radioproduktionen är inte en fråga enbart om Umeå utan en Norrlandsfråga. För närvarande arbetar så gott som hela den hos Sveriges Radio anställda personalen i Sydoch Mellansverige. Av de 4 100 anställda är 1,7 procent verksamma i de tre nordligaste länen, I den övriga delen av landet arbetar 98,3 procent. För att uppnå en rimligare balans är det nödvändigt att Norrland får en större andel än vad som nu är fallet. Utskottets enhälliga uttalande att de regionalpolitiska skälen väger tungt för Umeå är en riktig bedömning, och jag hoppas att den av utskottet motiverade vidare utredningen skall kunna ske snabbt. Både sakskäl och rättviseskäl talar för en förläggning av TRU och radions utbildningsverksamhet till Norrland. Umeå torde i ett sådant fall vara den naturliga lokaliseringsorten, Jag delar utskottets uppfattning, även om den inte helt följer vad vi har sagt i motionen, men utskottets uttalande tillgodoser motionens syfte. Utskottet vill ha en utredning, det vill veta de faktiska förutsättningarna innan en slutlig bedömning sker. För dessa sakargument anser jag att det finns anledning att böja sig och inte söka plädera för att sätta den ena staden framför den andra. Det är meningslöst ordrytteri och ingenting annat,
Herr talman! Låt mig först få göra en mycket allmän reflexion. Den uppståndelse som har kunnat noteras med anledning av det förslag till utlokalisering av vissa statliga verksamheter, som nu avses bli beslut, har framför allt i de olika massmedia fått oanade proportioner. De människor i t.ex. Norrland som under lång tid och allt fortfarande, inte kunnat erhålla arbete på sin hemort har nog svårt att förstå den enorma aktivitet som utvecklas så fort det gäller Stockholm. Mång tusentals norrlänningar har tvingats bort från hembygd, familj och vänner utan att exempelvis pressen fördenskull ansett sig böra reagera. Centralisering hart i de fallen ansetts som naturlig, men så snart det blir fråga om praktiska åtgärder för decentralisering blir det ett förfärligt väsen. Man kan onekligen efterlysa konsekvensen i ett sådant förhållande. En del tycks anse att Norrland har intresse bara när det är fråga om naturvård, Jag vill dock säga att regeringen visat ett betydande mod genom framläggandet av den proposition som är grunden för det betänkande vi nu behandlar, Jag vill gärna säga: God fortsättning! Sedan vill jag helt kort göra några kommentarer till betänkandet i vad rör utlokaliseringen av TRU jämte vissa delar av Sveriges Radios utbildningsenhet. Enligt det Sjönanderska utredningsförslaget avsågs den här verksamheten förlagd till Umeå. När vi i styrelsen för Sveriges Radio yttrade oss över förslaget, stannade majoriteten för Norrköping som förläggningsort. Jag blev ensam reservant för bifall till utredningsförslaget om Umeå. Kungl. Maj:t har nu i propositionen föreslagit Norrköping. I det betänkande som föreligger har dock, bl, a. efter en motion från mig, förläggningsorten ånyo blivit Umeå, Jag är givetvis glad för detta och inser att utskottet kan ha haft vissa svårigheter när det gällt att skapa enighet. Det har inte minst kommit till uttryck i den debatt som utspelats under den senaste halvtimmen. Visst hade jag varit ännu mera belåten, om utskottet kunnat uttrycka sig mera bestämt. Jag hyser dock, i motsats till herr Rimås, förvissning om att den utredning som nu förutsättes ske skall ytterligare förstärka hållbarheten i den Sjönanderska utredningens sakskäl för lokalisering till Umeå. Det är angeläget att det finns högre utbildning och forskning på den ort till vilken TV-Radios utbildningsverksamhet förläggs. Detta finns i Umeå men inte i Norrköping. Att i det senare fallet hänvisa till Linköping är ganska långsökt. Angelägenheten av att Sveriges Radios distriktsorganisation ges en starkare ställning är viktig, och det är också en ambition inom Sveriges Radio. Detta synes mig därför också vara ett ytterligare och klart skäl för Umeå. En förläggning till Norrköping skulle också skärpa den snedbalans på massmediaområdet till förmån för Mellansverige som redan finns. Ur regionalpolitisk synpunkt torde Umeåalternativet vara det som bäst överensstämmer med den allmänt uttalade målsättningen. Personalpolitiskt bör detta projekt vara lätthanterligt på grund av att verksamheten ännu har relativt liten omfattning men befinner sig i stadig tillväxt.

Men jag vill vara lojal mot dem som suttit på denna fråga i utskottet. Jag ställer alltså herr talman inget sådant yrkande utan vill med det sagda hemställa om bifall till utskottets förslag på den punkt det här gäller,

Herr talman! Beträffande de stora principiella frågorna i samband med propositionen nr 29, så är de redan belysta, och jag skall i detta sammanhang bara säga att jag helt delar de synpunkter som inrikesutskottets ordförande framförde i sitt inledningsanförande i dag. Jag skulle varit tacksam om jag kunnat dela hans uppfattning även i en annan sak. Han sade — jag vet inte om det var med en känsla av ödmjukhet — att den region som han representerade inte hade några andra önskemål än de som var framförda i propositionen. Det gällde sålunda lokaliseringen. Jag kan tala om att den regionen har fått tre centrala ämbetsverk. Jag är fullt medveten om att om den region som jag representerar hade varit föremål för samma favör skulle jag också i det fallet kunnat säga att jag vore helt tillfredsställd.

Det var närmast fru Nilsson i Kristianstad som framförde avvikande synpunkter. Hon menade att man skulle tänka på ett större antal orter och en bättre fördelning av dem över hela landet. Jag delar hennes åsikt i det fallet. Vi är väl fullt överens om att ändamålet med utflyttningspropositionen är bl.a, att bidra till att det skapas balans mellan starkt expanderande storstadsområden och omgivande regioner. Det verkar som om man i det sammanhanget endast har tänkt på Stockholms storstadsområde — de andra två storstadsområdena är inte nämnda, Och när man velat åstadkomma balans har man endast räknat med norra Sverige och Svealand. Ingen ort söder om Jönköping är representerad i detta förslag. Såväl Kommunförbundet som vissa länsstyrelser har påpekat denna brist och menar att man i ett sådant här utflyttningsförslag borde ha räknat med även övriga delar av landet. Örestadsområdet är inte alls nämnt. Det är också ett storstadsområde och kräver avbalansering. Det finns väl ett skäl till att man inte har nämnt det — man kan ju inte flytta ut några centrala ämbetsverk från Örestadsområdet eftersom det inte finns några sådana där.

Genom att ge den regionen den stimulans som lokalisering av ett centralt ämbetsverk innebär skulle man kunna avlasta Örestadsområdet. Länsstyrelsen i Kristianstads län har i sitt remissyttrande föreslagit att lantbruksstyrelsen lokaliseras till Kristianstad—Hässleholmsregionen. Man anser att jordbruksoch trädgårdsnäringarna har en sådan tyngdpunkt i södra Sverige att redan det motiverar en lokalisering dit. Utredningen har talat om vissa kriterier som en ort bör uppfylla för att bli föremål för en lokalisering: den skall ha ett visst minimiantal invånare, goda kommunikationer, ett nyanserat näringsliv osv. Den region som jag representerar fyller dessa kriterier. Den ligger på lämpligt avstånd, omkring tio mil från Malmö, som är Örestads centralpunkt. Den har lämplig folkmängd, omkring 120 000. Den har goda kommunikationer — både flyg och järnvägsförbindelser. Den har ett rikt nyanserat näringsliv. Den har god tillgång på bebyggelsemark. Den har goda utbildningsoch forskningsmöjligheter. Den ligger i närheten av Lunds universitet. Inom regionen ordnas årligen universitetskurser. Där finns forskningscentra för trädgårdsnäringen inom länet, och länet har sedan gammalt en mycket väl utbyggd lantbruksundervisning — namnen Önnestad och Bollerup är kända över hela landet.

Herr talman! Herr Fagerlund började sitt anförande tidigare i dag med att klaga över att det var så många talare på talarlistan, Jag kan instämma i beklagandet av detta. Men ansvaret för det är inte i första hand kammarledamöternas, utan det är regeringen som får ta ansvaret för att ha lagt en så pass onödig proposition som den vi nu behandlar vid en sådan tid att debatten kommit att sammanfalla med den mest arbetsbelastade delen av vårriksdagen. Den kritiken faller alltså i första hand på regeringen, Jag var från början av den uppfattningen att propositionens förslag var felaktigt, att det skulle kosta betydligt mer än det smakade och att det innebar uppenbara risker för allvarliga följdverkningar, om vilkas kostnader utskottet i sitt betänkande inte på något sätt har gett besked. Jag insåg samtidigt att den bästa lösningen, ett yrkande om avslag på propositionen, inte skulle ha stora utsikter att vinna majoritet i kammaren. Därför beslöt jag att i ett par motioner påpeka de i mitt tycke största bristerna i propositionsförslaget. Om utskottet i sitt betänkande tagit ställning för dessa motionsförslag skulle det hela varit litet mer acceptabelt. I en första motion har jag föreslagit att kriminalvårdsstyrelsen enligt personalmajoritetens önskemål skulle förläggas till Norrtälje i stället för till Norrköping. Norrtälje kommun är i stort behov av en ökning av arbetstillfällena. Det kan varje kammarledamot som har intresse av saken övertyga sig om ganska snabbt. Sysselsättningsproblemen i östra Uppland är så allvarliga att något måste göras snabbt. Därvid är förbättrade vägar och kommunikationer bland det nödvändigaste. Men en förläggning av t.ex. kriminalvårdsstyrelsen till Norrtälje kommun skulle ha varit ett stort steg i rätt riktning, om nu kriminalvårdsstyrelsen ändå skall kastas ut från Stockholm. För Norrtälje talar också att flyttningen då skulle ha kunnat ske smidigare och bli billigare genom att ett antal anställda under en övergångstid kunde bo kvar i Stockholmsområdet och resa till Norrtälje. Nu motsätter sig emellertid utskottet att man skall förlägga statliga verk till orter med undersysselsättning. Man säger på s. 50 i betänkandet att konkurrensen om arbetstillfällena i så fall skulle komma att förstärkas och att det skulle bli problem att finna lämpliga anställningar åt medföljande anhöriga. Den nu föreslagna utflyttningen är alltså inte avsedd att skapa ökad sysselsättning där brist på sysselsättning föreligger, utan den är en utflyttning till större städer som redan förut har egen expansionskraft, eller egen ”växtkraft”, som utskottet säger. Därmed är utflyttningen av statliga företag en omflyttningslek utan större värde. Utskottet säger också att det är önskvärt att myndigheter med likartad verksamhet förläggs till samma ort och att man inte skall skilja myndigheter med ett visst inbördes samband från varandra, Med hänvisning härtill tillstyrker utskottet propositionens förslag om utflyttning av kriminalvårdsstyrelsen och sjöfartsverket till Norrköping. Det är beklagligt. Jag visste inte att dessa båda verk hade ett så intimt samarbete. Tänker man nu börja placera straffångar på fartyg? Det är väl ändå inte så, att det är någon särskilt hög kriminalitet inom sjöfarten. Utskottet talar i sitt utlåtande om den regionalpolitiska effekten. Mot bakgrunden av vad jag tidigare sagt vill jag fråga vad utskottet menar med detta. Det tycks i varje fall inte vara sysselsättningen som man är intresserad av, Det är just olika effekter av den föreslagna utlokaliseringen som jag har velat få belysta genom min andra motion, nr 1350. Jag har där yrkat att något flyttningstvång inte skall få gälla. Vidare har jag tagit upp principiella synpunkter på frågor om bostadskvoter och kommunikationer på de orter dit utflyttningen är tänkt. Från utskottets sida är man tydligen rädd för att gå i närkamp med dessa allvarliga frågeställningar när det gäller konsekvenserna. Man säger t.ex. angående kommunikationerna att det inte är lämpligt att göra generella uttalanden om resursfördelning, men samtidigt har man i det föregående gjort en rad generella uttalanden. När det gäller bostadskvoter är uttalandena ännu mer förvirrade. Man säger att det är för tidigt att bedöma om de avvägningsproblem som aktualiseras i motionen över huvud taget kommer att uppstå. Men några rader längre ner säger man sig förutsätta att kommunerna tar hänsyn till att den inflyttade personalen kan komma att efterfråga bostäder av olika typer och i skiftande prisklasser. Men för att kommunerna skall kunna ta hänsyn till det så måste ju kommunerna få tillräckligt stor bostadskvot. Var skall denna ökade bostadskvot tas ifrån? Från storstäderna eller från småorterna, eller genom ökad tilldelning? Det var ju det som jag ville ha klarhet i genom motionsyrkandet. Men från utskottets sida har man föredragit att stoppa huvudet i busken och hoppas att det skall gå bra ändå. Jag menar att om man tar dessa ökade bostadskvoter från de omkringliggande småorterna så får det hela bara en regional centraliseringseffekt. Stora städer blir större, och landsbygden där omkring riskerar att utarmas ytterligare. Precis samma sak händer om man omfördelar väganslag för att förbättra kommunikationerna mellan de aktuella städerna — såvida man inte tar medlen ur en ökad tilldelning. Allvarliga erfarenheter av hur det kan gå till har vi från Stockholms län, där nästan alla vägmedel går åt i de närmaste omgivningarna runt Stockholms stad, medan de perifera delarna av länet blivit nästan helt lottlösa. Det är kanske den största orsaken till svårigheterna i Norrtälje kommun som jag berörde tidigare. Det är sådana här principiella frågor som jag anser så avgörande för hela problemet och som inte utskottet har vågat röra vid. Hur dåligt beslutsunderlaget är framgår av vad utskottet säger på s. 56 angående personalpensionsverket, invandrarverket, provningsanstalten och luftfartsverket. Utskottet säger att för var och en av dessa myndigheter kan anföras skäl för en oförändrad lokalisering. Men utskottet vill inte ta hänsyn till dessa skäl därför att man då inte skulle kunna minska Stockholmsområdet med tillräckligt många personer. Utskottet anför vidare att man inte blivit övertygad om att utflyttningarna är omöjliga att genomföra. Med andra ord: man flyttar ut allt som över huvud taget är möjligt till vilket pris som helst och utan att kunna ange konsekvenserna. Vi har alltså ett dåligt beslutsunderlag med alltför många kvarstående frågetecken för att det skall vara ett klokt beslut att bifalla utskottets hemställan, Den bör därför avslås. En annan orsak till det är att det inte finns någon beräkning av vad det hela kommer att kosta. De direkta kostnaderna blir tydligen mycket stora. Därtill kommer de indirekta kostnaderna, Till vad nytta? Riksdag och regering skall inte leka med skattebetalarnas pengar. När sanningen går upp för alla är det annars en stor risk att folkets dom blir hård,

Herr talman!

Den verksamhet som skall utlokaliseras passar bra in i den mottagande kommunens mönster. Sålunda kommer rekrytering av kunnig arbetskraft inte att medföra något problem, fraktkostnaderna blir rimliga, kommunikationerna är goda och kommunen kan erbjuda den personal som flyttar med all rimlig service.

Jag föreställer mig att förflyttningen av förenade fabriksverken — som då hette försvarets fabriksverk — till Eskilstuna är den stora positiva erfarenhet som regeringen kunnat grunda de nu aktuella utflyttningsförslagen på. Det är inte bara de anställda som uttalat sin tillfredsställelse. Fabriksverksledningen försummar aldrig en möjlighet att från verksledningssynpunkt bedyra nyttan och värdet av de vinster som vunnits av lokaliseringen till den välbelägna och positiva arbetsmiljö som Eskilstuna visat sig vara, Från mottagarens utgångspunkt kan jag försäkra att den genomförda förflyttningen varit av stort värde. Den har bl.a. gett en mycket välbehövlig differentiering av bygdens näringsliv. I detta avseende måste jag anmäla vissa Eskilstunaproblem som på grund av sin storlek och klara markering faktiskt också är rikets. Eskilstuna är redan till sin tillkomst som industristad en statlig satsning. Den angavs bli en rikets smedja. Den blev långt senare genom speciella statliga arrangemang centrum för uppbyggande av den svenska metallmanufakturindustrin. Denna baserades ju från början på många små företag. Eskilstuna har behållit denna småindustristruktur. I kommunens många små industrier finns god tillgång till gediget yrkeskunnande. Detta är dock inte till fyllest när man också i andra länder lärt sig tillverka de produkter som varit produktionens bas — ibland av andra material än järn och metall. Naturligtvis lever många Eskilstunaföretag vidare och utvecklas just genom kunnande och yrkesskicklighet, men det är ett faktum att det antal arbetstillfällen som måste bytas ut under de närmaste åren är att räkna i tusental. Det är denna långsiktiga problematik som är det allvarliga och avgörande, Vi har naturligtvis bekymmer för stunden också. Jag skulle t.ex. ur arbetsmarknadsverkets statistik kunna dra ut en del om saluvärdet av verkstadsindustrins produkter per anställd och ställa riksgenomsnittet mot Eskilstunas betydligt lägre siffror i det avseendet. Jag skulle kunna läsa statistik över driftnedläggelser, antalet berörda företag och personer. Jag skulle kunna tala om varslade och i förväg anmälda varsel om permitteringar. Jag skulle kunna tala om arbetslöshetssiffror för dagen, och jag skulle kunna tala en del om s.k. spontana avgångar, som ju reducerar en hel del företags numerär ganska kraftigt. Men jag tycker inte att det skulle tjäna så särskilt mycket till, ty som jag sade är det de långsiktiga problemen som är de intressanta och allvarliga. De siffror jag kunde redovisa skulle ju i så fall få ställas i relation till någon annan ort, och till den nivån vill jag inte sänka mig i debatten. Eskilstunaindustrin kan inte klara alla långsiktiga problem av egen kraft. Regeringen har insett detta, bl.a. genom att tillsätta en utredning om metallmanufakturindustrins problem, Denna utredning presenterades för övrigt först i Eskilstuna och har just Eskilstunaindustrins problem som utgångspunkt. Jag ser också medvetandet om detta som en del av motiveringen för Eskilstuna som mottagare av statlig lokalisering. Eskilstuna är i sin näringslivsomdaning beroende av förnyelse. Myntverket är därför ett välkommet tillskott, som bör följas av mera vid nästa utlokalisering. Eskilstunas framtid balanserar på en knivsegg. Övervikt i negativ riktning kan ge liknande effekter som man förbinder med textilkrisen, Övervikt i positiv riktning kan ge en utveckling mot ett harmoniskt samhälle som välbeläget befolkningsalternativ utanför storstadens influensområde och mot en för rikshushållet vinstgivande enhet. Herr talman! Riksdagens ärade ledamöter kan ge ett bidrag i positiv riktning genom att rösta med reservationen 9, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Ett av den svenska förvaltningens främsta kännetecken har sagts vara grundlighet. Förvaltningsbeslut skall fattas på grundval av allsidiga utredningar, olika argument skall plockas fram och vägas mot varandra, olika alternativ skall prövas. Det är därför förvånande att riksdagen i dag kommer att avgöra en central förvaltningsfråga där beredningen inte fyller rimliga krav på grundlighet och allsidighet. Det nu aktuella förslaget om omlokalisering av viss statlig verksamhet bygger inte på någon grundläggande utredning, någon prövning av olika alternativ. Det har visserligen beretts av en delegation för lokalisering av statlig verksamhet. Denna delegation har emellertid inte närmare granskat förvaltningens funktioner; den har nöjt sig med att tala om vilka myndigheter och institutioner som bör flytta från Stockholm och till vilka orter de bör flytta. I regeringens nära 150 sidor tjocka proposition finns visserligen ett par sidor som kallas för principiella överväganden, men där finns endast några korta antydningar om den statliga förvaltningens funktion och organisation. Också inrikesutskottet har i sitt 100 sidor tjocka betänkande fått med ett avsnitt med principiella överväganden. I ett stycke om elva rader säger man att man i allt väsentligt instämmer i vad departementschefen sagt. Eftersom departementschefen i realiteten ingenting sagt, är detta utskottets uttalande verkligen belysande. Nu har det sagts från flera håll att detta är ett politiskt beslut. Kanske gäller då andra regler än i fråga om förvaltningsbeslut.

Jag och några av mina kolleger är starkt kritiska mot regeringens förslag. Vi har därför i en motion — nr 1337 — yrkat avslag på propositionen och menat att riksdagen bör begära ytterligare utredning beträffande frågan om lokalisering av statlig verksamhet. Jag vill nämna några huvudlinjer i vår argumentation. Jag vill först konstatera ett par saker, Jag vill göra det klart och entydigt och därmed bespara dem som eventuellt har annan mening i huvudfrågan att missförstå vår ståndpunkt i dessa avseenden. 1. Vi delar målsättningen att det är av central betydelse såväl att få ett antal regionala tillväxtcentra med differentierad arbetsmarknad och rikligt utbyggd samhällsservice som att dämpa expansionen i Storstockholmsområdet. De regionalpolitiska insatserna skall naturligtvis inte bara omfatta industrilokalisering — också den statliga förvaltningen har här betydelse. 2. Vi anser att det kan vara motiverat att lokalisera en del myndigheter och institutioner, i sin helhet eller delar av dem, till orter utanför Storstockholmsområdet. Vi är beredda att verka för sådana beslut, om närmare undersökningar visar att det skulle vara det bästa alternativet.

Det är betecknande att denna debatt, som hittills pågått i sju timmar, så mycket är en lokaliseringsdebatt, en fråga om till vilka orter olika verk skall flytta. Det är endast i förbigående som frågor rörande förvaltningens organisation och verksamhet har berörts, Också departementschefen tycks uppfatta det så — han talade tidigare om ”den här lokaliseringspolitiska debatten”. Vi vill erinra om att ERU — expertgruppen för regionalpolitisk utredningsverksamhet — framhållit att man inte bör flytta hela ämbetsverk eller grupper av ämbetsverk, utan i stället försöka finna funktioner och sektorer som kan flytta. Ändå väljer man en annan linje än den som expertgruppen förordat. Vi menar att en omfattande och målmedveten delegering av befogenheter och uppgifter från central till regional och lokal nivå skulle på sikt ge mer betydande regionalpolitiska effekter. Därigenom skulle också alla län få flera statligt anställda. Vi anser att man borde ha undersökt fördelar och nackdelar med skilda alternativ för förvaltningens organisation och lokalisering.

Vi menar att man inte kan i sin helhet stanna för endast ett av dessa alternativ. Huvudlinjen bör emellertid vara det tredje alternativet, dvs. att decentralisera befogenheter och uppgifter till regional och lokal nivå. Vi kan ha olika meningar om följderna av ett beslut enligt regeringens och utskottets linje och om hur förvaltningen kommer att fungera i ett samhälle där en stor del av kommunikationerna sker via datorer, bildtelefoner etc. Men på några punkter är argumenten tämligen entydiga.

I en enda mening sammanfattat: Regeringen och utskottet har allvarligt underskattat den negativa inverkan som en utflyttning får för verkens funktionsduglighet. Vi anser det inte rimligt att riksdagen skall besluta i en så central fråga för svensk förvaltning och svensk demokrati utan en grundlig beredning. Vi måste få en analys av olika myndigheters och institutioners arbetsuppgifter. Vi måste få fördelar och nackdelar med olika organisationsoch lokaliseringsalternativ belysta. I det utredningsarbetet måste självfallet verksledningarna, de anställda och de fackliga organisationerna medverka. Även på den senare punkten kan stark kritik riktas mot handläggningen. Regeringen har än en gång visat att företagsdemokrati inte behöver gälla för svensk förvaltning. Herr talman! Jag har endast antytt några problem, Jag har inte berört personalfrågorna. Där har redan framförts stark kritik, Jag kan på den punkten instämma i vad som har sagts av utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, Jag har inte berört de lokaliseringspolitiska aspekter som kan läggas på detta ärende från Storstockholms utgångspunkt. Jag förutsätter att sådana synpunkter om arbetsmarknad m. m, är lika legitima som synpunkter i denna fråga från andra landsdelar. Dessa synpunkter kommer emellertid att beröras i ett senare inlägg. Jag har inte heller berört de enskildheter i förslaget där orimligheterna är särskilt framträdande, Jag tänker exempelvis på skogshögsskolan, domänverket, statens institut för byggnadsforskning, invandrarverket och kriminalvårdsstyrelsen, för att nämna några. Raden av argument är så lång att jag endast har valt att nämna några få och nämna dem med den knapphändighet som den långa talarlistan kan motivera. Herr talman!

Herr talman! Endast på Fidjiöarna och ett fåtal områden på jordens fastland lär man, åtminstone teoretiskt, kunna uppleva fenomenet med två torsdagar i en vecka. Men i administrativ ordning är det sörjt för att upplevelsen även där förblir teoretisk. I Sveriges riksdag kan vi emellertid råka ut för ett annat kalendariskt fenomen, som ingen administration rår på: fenomenet med två julaftnar under loppet av några vårveckor.

Jag vill gärna, herr talman, säga att jag är stor vän av decentralisering, och som västsvensk har jag den sunda synen på Stockholm att det bästa i den staden är tåget till Göteborg. Jag är född, uppvuxen och bosatt på Sveriges framsida och har ingen som helst önskan att se Stockholm förväxa sig ännu snabbare än det redan gör. Gärna för mig decentralisering, men det finns gränser för vad man med fördel kan decentralisera, och det finns en företeelse som näppeligen med fördel kan decentraliseras, och det är själva centrum. I tekniken lär man göra det ibland. Det finns en sorts prylar i tekniska sammanhang som kallas för excenters. Det är en sorts skivor som är upphängda på en axel som sitter i ena kanten i stället för i mitten, När man sätter i gång en sådan där, går det snett — och det är meningen; då fyller den sin uppgift. Men excentertekniken, tillämpad på en central förvaltning, kan väl inte ha det syftet att det skall gå snett? Vill man decentralisera centrum, är man i ordets bokstavliga bemärkelse excentrisk! Jag tror att denna debatt har blivit som den är därför att den har fått en enligt min mening felaktig utgångspunkt. Man har från början prioriterat de lokaliseringspolitiska, de regionpolitiska aspekterna och bortsett från de förvaltningstekniska. Enligt min mening måste man närma sig de här problemen på det sättet att man först och främst tar hänsyn till förvaltningens effektivitet som central förvaltning. Först om man är övertygad om att en viss förvaltning kan på precis lika goda villkor och utan effektivitetsminskning placeras någon annanstans än i huvudstaden, då kan man börja införa regionpolitiska synpunkter. Men först då. Man skall vara helt övertygad om att inga nackdelar från effektivitetssynpunkt drabbar oss genom en omlokalisering. I remissyttrande efter remissyttrande göres det gällande att de föreslagna utflyttningarna har just nackdelar från förvaltningens effektivitetssynpunkt men på de synpunkterna har regeringen och utskottet inte lyssnat. Man tar med öppna ögon risken av en mindre effektiv central förvaltning än den vi har i dag. Och det gör man för regionpolitiska vinster som ändå måste bli väldigt små. Det är fråga om sammanlagt 6 300 arbetstillfällen utspridda över ett stort antal orter. Knappast mer än på ett par ställen kan det få någon märkbar sysselsättningseffekt, och det är i huvudsak platser som redan tidigare är att beteckna som överhettade. De platser som verkligen dras med undersysselsättning och avfolkning får ju ingenting med. Det kan inte vara rimligt att för en så ringa vinst ta så stora risker från effektivitetssynpunkt. Jag tänker, herr talman, liksom herr Mundebo inte fördjupa mig i detaljfrågorna; det har gjorts alldeles tillräckligt och det kommer att göras av ett 20-tal talare efter mig. Jag vill bara säga en enda sak i personalfrågan. I samband med en debatt i de här frågorna här i Stockholm för några veckor sedan kom det en man fram till mig, en medelålders statstjänsteman i Stockholm som föreföll att vara nära gråten. Han hade en enda sak att säga: ”Det är märkvärdigt men ingen tycks tro att jag har någon hembygd. Jag bor på Söder i Stockholm och Söder i Stockholm är min hembygd. Jag har inga tofsar vid knäna men jag har precis samma hembygdskänsla som någon dalmas vid Siljan.” — Så långt min sagesman. Jag tror att vi rätt mycket har förbisett detta. Det talas om att det skall behövas särskilda skäl för att slippa flytta med. Låt vara att utskottet vill att dessa skäl skall bedömas med generositet. Det är inte mer synd om en i sin hembygd djupt rotad stockholmare som tvingas flytta än om en i Tornedalen djupt rotad norrbottning eller en vid Siljan rotfast dalmas som tvingas flytta, Det är inte mer synd om stockholmaren, Men det är rimligen lika synd om honom. Jag tycker vi borde kunna iase och erkänna att det finns en rotfasthet även i storstadsbygden och den är lika respektabel och värd lika mycken hänsyn som någon annan, Jag skall inte heller fördjupa mig i de enskilda lokaliseringsprojekten. Jag nämnde, herr talman, att jag är bohuslänning. Jag är stolt över att vara bohuslänning i dag. Från den bohuslänska riksdagsgruppen oavsett parti har icke väckts en enda motion om flyttning av någon bit av något ämbetsverk till Uddevalla eller Strömstad eller Jörlanda eller Lommeland eller Sörbygden, allt platser som skulle vara lika väl lämpade för att ta emot det ena eller andra ämbetsverket som många andra platser som är nämnda här i dag. Uddevalla har nämnts som lämplig lokaliseringsort för sjöfartsverket, men det är icke någon bohuslänning som har fört fram det utan en grupp göteborgare, Jag är glad över att tillhöra en grupp som har lyckats bemanna sig med tillräckligt mycket politiskt kurage för att avstå från att ge sig in i den bypolitiska huggsexan. Jag vill, herr talman, med hänvisning till motionen 1319 av herr Turesson och mig själv yrka avslag på Kungl. Maj:ts proposition.

Herr talman! Det beslut riksdagen nu står inför innebär att man börjar slå sönder rikets huvudstad i dess egenskap av säte för den centrala statliga administrationen. Det är ett mycket allvarligt ställningstagande, både ur funktionell synpunkt och med hänsyn till de ekonomiska följdverkningarna. Den bakomliggande utredningen är enligt min mening alltför bristfällig och ensidig. Jag kan i det avseendet i allt väsentligt instämma i vad herr Mundebo nyss yttrade. I motionen 1319 har herr Carlshamre och jag hemställt om en fortsatt och fördjupad utredning rörande decentralisering av den statliga verksam heten innan beslut härom fattas. En sådan utredning bör utföras av en parlamentarisk kommitté med representanter för bl.a. de statsanställdas organisationer. De riktlinjer som anges i motionen bör följas. Eftersom herr Carlshamre alldeles nyss närmare argumenterat för detta motionsyrkande inskränker jag mig till att instämma i hans yrkande, Herr talman! Det föreligger uppenbarligen risk för att kammaren kommer att avslå detta yrkande. Jag vill därför ägna de återstående minuter som står till mitt förfogande i denna debatt åt att något utveckla de synpunkter som föranlett reservation nr 8 beträffande skogshögskolans organisation och framtida förläggning. Skogshögskolans ledning och befattningshavare har på ett tidigt stadium förklarat sig inte ha något emot en utflyttning. Det hade därför funnits goda möjligheter att ernå en samförståndslösning och undvika den irritation som det ensidiga diktatet uppifrån nu föranlett. Skogshögskolan utbildar jägmästare och bedriver en omfattande forskning på det skogliga området. Det finns naturligtvis här som alltid ett samband mellan undervisning och forskning. Men den skogliga forskningen är till stor del på ett alldeles speciellt sätt beroende av fältförsök och därför knuten till de lokaler där skogen finns, Starka skäl talar därför för att den skogliga forskningsorganisationen lokaliseras till närheten av skogsproduktionens tyngdpunkt i landet. Det är ostridigt att denna tyngdpunkt ligger i Mellansverige. Där måste huvuddelen av forskningen rörande växtfysiologi och växtnäringsproblematik bedrivas liksom den botaniska och genetiska forskningen, Där finns också för dessa forskningsgrenar de bästa förutsättningarna för det samarbete med motsvarande institutioner vid bl. a, lantbrukshögskolan som får en för varje år ökande betydelse. Även den zoologiska forskningen måste huvudsakligen vara förlagd till södra och mellersta Sverige.

Det gäller t.ex. forskningen rörande virkets kvalitativa egenskaper, där den träforskning som bedrivs i Stockholm är den naturliga och nödvändiga anknytningen, Man kan anföra ytterligare en hel rad skäl av denna art för att den statliga skogliga forskningsverksamheten bör förläggas till Mellansverige. Där finns också skogshögskolans nuvarande avdelning i Garpenberg, och mycket talar för att en koncentration till Garpenberg av den skogstekniska forskningsverksamheten är starkt motiverad. Av de skäl som jag här anfört ligger det nära till hands att kräva att frågan om skogsforskningens organisation och lokalisering görs till föremål för ytterligare och fördjupad utredning, innan beslut i frågan fattas av riksdagen. En sådan utredning behöver inte försena verkställigheten av ett eventuellt utflyttningsbeslut. Herr talman! Om mitt primära yrkande avslås, yrkar jag med stöd av det anförda i andra hand bifall till reservationen 8.

Herr talman! Genom ett inlägg i kammaren vill jag understryka mitt kraftiga nej till propositionen. Många tungt vägande skäl för ett avslag av propositionen har redan anförts, och jag vill gärna instämma i många av de synpunkter som elegant framförts av herrar Mundebo och Carlshamre, och senast av herr Turesson. Låt mig bara få tillägga att för mig har det argumentet vägt tyngst att jag anser denna utflyttning vara principiellt helt felaktig. Utflyttningen innebär en uttunning och försämring av Svea rikes förvaltningsapparat. Stockholms funktion som huvudstad och administrativ huvudort undergrävs. Detta anser jag vara högst olyckligt. Därtill kommer en synpunkt som enligt min mening bör invägas vid bedömningen. Den berördes litet grand av herr Mundebo. Vad innebär denna utflyttning för kanslihuset och för regeringen? — Jag är oroad för att de praktiska svårigheter som kommer att påverka beslutsprocesserna på verksnivå, indirekt och så småningom, kan öka kanslihusets inflytande och makt. Vidare vill jag lika kortfattat yrka bifall till min motion 1346. Jag hemställer i motionen att statens personalpensionsverk inte skall flyttas ut från Stockholm, En eventuell utflyttning från Stockholm kommer att innebära en avsevärd flykt av kvalificerade befattningshavare. Av verkets 250 anställda har redan 25 slutat, och på personalavdelningen ligger ca 25 tjänstgöringsbetyg i avvaktan på dagens beslut. Men verkets uppgifter kan väl klaras lika bra i Sundsvall, säger någon. Så enkelt och ytligt kan man inte se på saken. Alla som har sysslat något med statliga tjänsteoch familjepensioner vet hur ytterst komplicerade dessa frågor är. Gentemot pensionärerna måste verkets arbetsuppgifter fullgöras snabbt, kontinuerligt och helt korrekt. För detta är personalen specialutbildad i allt som gäller lagstiftning, bestämmelser, samordningsbestämmelser, medeltalsberäkningar, avkortade pensioner, förtida uttag av folkpensioner, bostadstillägg och pensionstillskott jämte kollning och bedömning av matrikeluppgifter osv. Vidare är det inte enbart generaldirektören eller verkets toppchefer i övrigt som har externa kontakter när det gäller just det här verket. De externa kontakterna med personal i andra statliga verk, myndigheter och organ är synnerligen omfattande för en mycket stor del av personalen på statens personalpensionsverk, Detta gör att jag anser utflyttningen vara helt felaktig. Jag vill, herr talman, begränsa mitt inlägg till enbart detta. Jag yrkar alltså bifall till min motion.

Herr talman! I den proposition vi nu diskuterar föreslås utflyttning av ett antal statliga verk och myndigheter till 13 olika orter utanför Storstockholmsområdet. Förslaget innebär reellt en utflyttning som berör ca 6 300 anställda. Syftet med utflyttningen är dels att begränsa Storstockholms snabba expansion, som i sig skapar problem, dels att förstärka ett antal orter eller regioner som har svårigheter på grund av utflyttning därifrån av människor, orsakad av bristande tillgång på arbetstillfällen.

Motionen speglar den utveckling som landsändan genomgått under en tioårsperiod. Det finns ingen anledning att i debatten på nytt redovisa denna förändring år från år och län för län, utan det kan vara tillräckligt att konstatera att nettoutflyttningen från de fyra nordligaste länen under tioårsperioden 1961 t.o.m. 1970 uppgick till över 82 000 personer. Uppmärksammas bör också att de flesta av dessa var människor i åldrarna 35 år och därunder. Vad detta innebär på lång sikt för hela regionen förstår alla som sett en ålderspyramid som i sin bas förlorar en sådan stor andel människor. Därutöver bör också påpekas att de flesta av dessa människor utgjorde en i många avseenden välutbildad grupp som samhällsstrukturen på många sätt så väl behövde för att förbli differentierad och funktionsduglig. Nettoutflyttningen eller avtappningen — vilket ord man än väljer — är oroande och på sikt omöjlig att acceptera. Kraftfulla åtgärder måste till för att bromsa denna utveckling och stabilisera befolkningsunderlaget på en nivå som fortsättningsvis ger kommunerna möjlighet att upprätthålla en servicenivå så likvärdig med övriga delar av landet som möjligt.

Likaså förutsätter utskottet ytterligare insatser av regionaloch arbetsmarknadspolitisk art. Denna bedömning från utskottet sammanfaller helt med vad vi framfört i motionen som vår uppfattning. Norrlands framtid är till stor del avhängig av de möjligheter som finns att skapa en näringslivsstruktur som ger samma förutsättningar där som i landet i övrigt. Utskottet har också tagit konsekvenserna av sin bedömning och föreslagit att motionen, jämte vad utskottet i övrigt anfört, överlämnas till den delegation som har att fortsättningsvis arbeta med utlokalisering av statlig verksamhet för beaktande i dess arbete. Vi motionärer kan med tillfredsställelse konstatera detta beslut, och vi finner det också helt självklart att det ställningstagandet måste beaktas när den fortsatta utlokaliseringen på nytt skall prövas av riksdagen. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är sällan man får se ett så svagt motiverat betänkande som det som har publicerats när det gäller frågan om skogshögskolans utlokalisering till Umeå. Det är ett betänkande som är fullt av ursäkter, och dessa ursäkter utgör närmast en motivering som kan duga att läggas till grund för bifall till reservationen nr 8. Om man bortser ifrån de personliga tragedier som kan komma att följa vissa av de utflyttningar av verk som nu planeras och om man bara ser på de praktiska konsekvenserna, så är det självklart att många verk kan placeras nästan var som helst. Det gäller sådana verk som är mera av administrativ natur. De tar så att säga arbetsuppgiften med sig dit de flyttar. Men det är ett annat förhållande med sådana verk och institutioner vilkas verksamhet grundas på fast förankrade arbetsobjekt, som inte kan flyttas från den ena platsen till den andra, Det gäller i hög grad just för skogshögskolan. Om skogshögskolans viktigaste uppgift vore att utbilda skogsfolk, så kan man väl säga att den utbildningen kan ske nära nog var som helst där det finns praktiskt undervisningsmaterial inom rimligt avstånd. Men skogshögskolans verksamhet är till 80 procent forskning på skogsområdet och till bara 20 procent undervisning, och forskningen är baserad på fasta försöksområden. Dessa områden ligger i mycket stor utsträckning i södra och mellersta Sverige. Dem kan man inte ta med sig upp till Umeå, utan de ligger där de ligger, beroende på, som alla förstår, inte bara biologiska utan rent praktiska orsaker. Därför betyder skogshögskolans förflyttning till Umeå antingen att dessa forskningsuppgifter för de mellersta och sydliga delarna i fortsättningen blir avsevärt fördyrade och försvårade eller att de rent av kan komma att behöva nedläggas. Det skulle vara beklagligt eftersom enligt alla experters mening sker en förflyttning söderut av tyngdpunkten för skogsskötseln. Många av dess forskningsuppgifter baseras på provtagningar på mark, träd etc, Dessa prov måste inom två—tio timmar komma under behandling i ett laboratorium om de inte skall förstöras och bli helt värdelösa för forskningen. Det är omöjligt att hålla den tiden, om forskningsverksamheten förläggs till Umeå. Försöken från södra och mellersta Sverige hinner under den tiden inte komma under laboratoriebehandling. Därför är det så att den som medverkar till en försvagning eller ett omöjliggörande av forskningsuppgifterna för skogshögskolan enligt min mening tar på sig ett mycket stort ansvar för hela vår skogshantering, som inte bara är utan kommer att förbli en av de dominerande inkomstposterna i vår samhällsekonomi. När vi förra året beslöt förlägga veterinärhögskolan till Ultuna var det starkaste motivet att vi därigenom skulle gagna utbildningen både av veterinärer och av agronomer genom der nära samhörigheten mellan dessa båda skolor. Det skulle dessutom, sade man då, innebära påtagliga besparingar för hela denna utbildningsverksamhet, forskning etc. Precis samma motiv som anlades i fjol för flyttning av veterinärhögskolan till Ultuna kan användas i dag för flyttning av skogshögskolan dit också. Frågan är om inte motivet är ännu starkare då det gäller att lägga samman skogshögskolan och lantbrukshögskolan. Många institutioner är praktiskt taget desamma i lantbrukshögskolan och skogshögskolan. Det gäller t.ex. skoglig marklära vid skogshögskolan, marklära vid lantbrukshögskolan, det gäller växtekologi och skogsbotanik vid skogshögskolan, det gäller växtfysiologi på lantbrukshögskolan. Växtodlingslära och växtpatologi kan vara detsamma för båda institutionerna. Det gäller skogsgenetik på skogshögskolan, genetik och växtförädling på lantbrukshögskolan, skoglig matematik på skogshögskolan, statistik på lantbrukshögskolan etc. etc. Samma förmåner att kunna samarbeta mellan näraliggande institutioner kan icke åstadkommas i Umeå, eftersom de inte finns där.

Det är nödvändigt att man håller kontakt med en rad andra organ också för forskning, och de ligger som jag sade också i Mellansverige. Det är avsevärt svårare om man flyttar skogshögskolan ända upp till Umeå. Det märkliga är nämligen att man i dag är beredd att handla stick i stäv med de motiv som i fjol var mycket starka, när det gällde att lägga samman veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan. Lantbrukshögskolan har som alla känner till en filial i Röbäcksdalen vid Umeå, där man behandlar speciella Norrlandsproblem. Maskinprovningarna har också det. Veterinärhögskolan, som nu skall ligga i Ultuna, skall ha en betydande filial i Skaraborgs län. Analogt med detta bör skogshögskolan ha sin huvudförläggning låt oss säga i Ultuna men ha en filial i Umeå, Det är den enligt min mening förnuftigaste lösning man kan komma till. Lantbrukshögskolan och skogshögskolan har också det gemensamt att bägge har marken som produktionsfaktor. Intet annat universitet, ingen annan högskola, har detta. Det är nödvändigt att denna produktionsfaktor kan utnyttjas och att verksamheten kan bygga på den. Om inte så sker kan, som jag tidigare sade, betydande områden av den forskning som nu bedrivs inte längre fortsätta på grund av klimatiska eller biologiska faktorer. Med hänsyn till vad skogen redan nu betyder och vad den kommer att betyda får vi inte medverka till att skogsforskningen på något sätt hämmas. Jag tror för min del att departementschefen har all anledning att ta en allvarlig funderare på förläggningen av skogshögskolan. Den frågan är sannolikt inte tillräckligt utredd och prövad — framför allt inte ur vetenskapliga aspekter. Man kan begå fel överallt, och jag menar att man nog har tagit litet för lätt på denna fråga. Men, som jag sade tidigare, det är som väl är ännu inte för sent att rätta till det misstaget genom att förlägga skogshögskolan till en plats i Mellansverige och upprätta en gärna betydande filial i Umeå. Om det inte sker kommer det med all sannolikhet rätt snart att visa sig att vi ändå behöver bygga upp en avdelning av skogshögskolan i Mellansverige — en avdelning som sannolikt kommer att visa sig behöva vara ganska stor. Vi får då två skogshögskolor, kan vi säga — en som är förlagd till Mellansverige därför att det är nödvändigt för uppgifterna och riktigt ur forskningssynpunkt och en som är förlagd till Umeå för förläggningens egen skull. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 8.

Herr talman! Den långa talarlistan är en uppfordran till koncentration. Det mesta torde också vara sagt i den omgång av omlokaliseringen som vi nu håller på med — dock inte allt. Låt mig först instämma i utskottsordförandens första inlägg i dagens diskussion, där han betonade behovet av utlokalisering och av en generös behandling av de anställda, Jag vill också instämma i de synpunkter som bl.a. fru Nilsson i Kristianstad anförde beträffande det något ensidiga valet av storstadsbetonade utlokaliseringsorter. Ortvalet borde ha föregåtts av en utredning som hade angett gränsvärden för önskvärt befolkningstal i tätorter med hänsyn tagen till samtliga miljöoch livsbetingelsefaktorer. Utflyttningen från Stockholmsområdet är ju inte betingad enbart av lokaliseringshänsyn till de orter dit man flyttar utan även, och kanske inte minst, av en önskan att minska trängselproblemen och trycket på storstadsregionen och därmed skapa möjlighet till större trivsel. Måhända skulle en sådan utredning ge vid handen att flertalet av de orter som man avser att flytta till redan överskridit denna storleksgräns, I varje fall är inte behovet av lokalisering utpräglat för dessa orter, vilket är fallet för åtskilliga andra som framförts bl.a. i motioner, men vilkas behov utskottet endast beaktat i vad gäller det s.k. stödområdet. Man har nämnt flera regioner i Götaland där lokalisering skulle vara önskvärd och som skulle erbjuda en trivsam miljö, bl.a. regionerna kring Kalmar, Kristianstad och Skövde, men varken departementschefen eller utskottet har funnit sig föranlåtna att föreslå någon utlokalisering dit. Därmed, herr talman, är jag framme vid motion 1297, i vilken flertalet kamrater på Skaraborgsbänken och jag föreslagit att lantbruksstyrelsen omlokaliseras till regionen med Skövde och Skara som centrum, Lantbruksstyrelsen skulle då komma till ett län med utvecklingsbart jordbruk och ett län som näst efter Malmöhus med Söderslätt ligger i täten i vad gäller aktiviteter på jordbruksområdet. Den av utskottet föreslagna lokaliseringsorten kommer i detta hänseende långt efter. I vad gäller arealen har lokaliseringsortens län 103678 ha mot 284 399 ha i Skaraborgs län — med andra ord det sistnämnda länet ungefär tre gånger mer — allt enligt 1969 års statistik. Beträffande arealen inom någorlunda stora och utvecklingsbara enheter, som ju är avgörande för framtidsutvecklingen, har Skaraborgs län fem gånger så stor areal i storleksgruppen 30-50 ha, sju gånger större areal i klassen 50—100 ha samt tolv gånger större areal åker i storleksgruppen över 100 ha. När det gäller nötboskap ligger Skaraborgs län främst i hela landet med 184 171 enheter, närmast följt av Kristianstads och Malmöhus län och med Jönköpings län på fjärde plats. I vad gäller inkomster av jordbruksfastigheter kommer Skaraborgs län på andra plats med 167 669 000 kronor, medan Jönköpings län ligger på åttonde plats. Så kan man fortsätta med område efter område inom lantbruket. Allt talar till förmån för Skaraborgs län som lokaliseringsområde för lantbruksstyrelsen, Utom vad som ytterligare framförts i motion 1297 om de aktiviteter som förekommer i Skaraborgs län inom jordbrukets område har vi där också två välkända och progressiva lantbruksskolor, av vilka Uddetorp i Skara är den största, och för närvarande byggs båda ut. Tidigare talare — bla. herr Hansson i Skegrie — har berört skogshögskolans utflyttning till Umeå. I gårdagens tidningar, vill jag minnas, föreslog professor Börje Ericson att man hellre borde flytta till Grönköping än till Umeå.

Avståndet mellan Jönköping och Skövde-Skararegionen är som bekant inte stort. Med de få orden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i motionen 1297 om förläggning av lantbruksstyrelsen till Skaraborgs län.

Herr talman! Alla först vill jag instämma i herr Hyltanders anförande om lanbruksstyrelsens lokalisering till Skaraborgs län. Inrikesutskottets betänkande nr 15, som vi nu behandlar, gäller förslag till omlokalisering av viss statlig verksamhet. Syftet med denna omlokalisering är att dels stimulera en positiv näringsutveckling inom ett antal orter med stor regionalpolitisk betydelse, dels dämpa expansionen i Storstockholmsområdet. Den statliga verksamheten bör enligt min mening användas i en aktiv regionalpolitik, Enligt de kriterier som uppställs för utflyttning av statlig verksamhet skall sådan utflyttning ske till de orter som fyller måttet som storstadsalternativ, Ett sådant kriterium kan enligt min mening inte vara att det är fråga om ett sammanhängande stadssamhälle. Det bör kunna vara flera närbelägna orter som har goda inbördes kommunikationsförhållanden och som samarbetar med varandra, Sådana samverkansorter bör kunna bilda ett storstadsalternativ. Den utredning som ligger till grund för propositionen om omlokalisering av statlig verksamhet var förresten också inne på tanken med sammansatta orter. Jag avser utredningen SOU 1970:29.

Skövdeområdet erbjuder kvalificerad service och goda kommunikationer och hävdar sig väl i jämförelse med de orter där statlig verksamhet nu planeras. Det är därför att beklaga att Skövdeområdet blivit helt förbigånget när det gäller etablering av statlig verksamhet i samband med den utflyttning av statliga företag som detta utskottsbetänkande avser. Även med risk att bli beskylld för att prata bypolitik kan jag inte bortse från att här har skett en orättvis behandling av vårt län.

Herr talman! Jag skall sedan säga några ord om placeringen av arméns tekniska skola. Enligt utskottets mening skall arméns tekniska skola placeras i Östersund. Jag tycker inte jag behöver bli beskylld för att missunna Östersund denna lokalisering om jag säger, att det ändå inte går att komma ifrån att såväl överbefälhavaren som chefen för armén avstyrkt förslaget och anser att skolans lokalisering bör anstå till dess att den utredning, som företas genom chefen för armén, är avslutad. Det är tungt vägande skäl, och enligt mitt förmenande finns det starka skäl som kan anföras för att Skövde skulle kunna vara en lämplig förläggningsort för arméns tekniska skola. När jag nu hävdar den uppfattningen får det inte tolkas på det sättet, att jag anser att Östersund inte skall erhålla en förstärkning av sitt näringsliv. Jag är medveten om att Östersund är i synnerligen stort behov av en ytterligare förstärkning utöver den som nu sker genom förslagen i utskottets betänkande.

Beträffande investeringar i byggnader skulle stora besparingar kunna göras, därför att det redan finns lokaler som är lämpliga för detta ändamål. Jag tänker nu på Duroxanläggningen, där lämpliga lokaler kan ställas till skolans förfogande.

och bra kontorslokaler omfattande cirka 950 kvm. För närvarande är dessa lokaler outnyttjade. Enligt vad Länsstyrelsen särskilt inhämtat förefaller Duroxområdet och lokaler där lämpade för ändamålet.

Reservanten påpekar vidare att lokalisering till Östersund medför ”dryga kostnader dels för investering i nybyggnader, dels för att förse skolan med utbildningsoch övningsmateriel.” Med hänvisning till att utredning pågår om den framtida organisationen i vad avser arméns tekniska skola vill reservanten inte på nuvarande stadium tillstyrka att skolan förläggs till Skövde men anser att Skövde som lokaliseringsort bör allvarligt övervägas. Herr talman! De argument som reservanten anför i sin reservation är så tungt vägande att jag finner all anledning att stödja reservationen 5 av herr Oskarson,

Herr talman! Med hänsyn till den långa talarlistan skall jag fatta mig mycket kort och bara ta upp frågan om val av orter, även om jag anser att personalfrågorna och frågan om företagsdemokrati också är ytterst väsentliga i sammanhanget. Beträffande de principiella övervägandena vid utlokalisering vill jag instämma i de synpunkter som fru Nilsson i Kristianstad framförde i sitt huvudanförande tidigare i dag. Jag vill också uttrycka min glädje över utskottets ställningstagande rörande frågan om utlokaliseringen av myntoch justeringsverket. Herr Nordgren har här redogjort för riksdagens positiva ställningstagande rörande myntverket, och utskottsmajoritetens uppfattning är ju en uppföljning av riksdagens tidigare ståndpunkt. Det har från olika håll sagts att Söderhamn inte är lämplig som lokaliseringsort; det skall vara större orter med differentierad arbetsmarknad och kvalificerad service. Men det är just det vi eftersträvar för olika tillväxtcentra i vårt land, bl.a. för Söderhamn, En utlokalisering kan medverka till att skapa en differentierad arbetsmarknad och en kvalificerad samhällsservice. Enligt min mening skall man inte bara söka efter orter med differentierad arbetsmarknad och kvalificerad service, utan man bör bl.a. genom utlokalisering medverka till att åstadkomma sådan i dessa tillväxtcentra. Då har man givit utlokaliseringen en meningsfylld regionalpolitisk uppgift. Myntoch justeringsverkets lokalisering till Söderhamn är en vital fråga — förutsätter jag — för samtliga ledamöter på Gävleborgsbänken. Men det är också en angelägen fråga för alla de ledamöter som vill dra ett, om också litet, strå till stacken för att åstadkomma en bättre regional balans. Utifrån den principiella uppfattning jag har när det gäller utlokalisering vill jag göra en beställning för framtida utlokalisering av statlig verksamhet för just tillväxtcentra i Hälsingland men även i andra delar av vårt land. Under dagens debatt har det från olika håll framhållits att Gävle i ganska hög grad har fått del av utlokaliseringen och att länet i stort därigenom har tillgodosetts samt att det inte finns någon anledning att diskutera Hälsingland och Gästrikland för sig. Ja, vi är naturligtvis glada över den utlokalisering som skett i Gävle, men även om vi gävleborgare vill se länet som en helhet, så går det inte att komma ifrån att det är olika karaktär på våra två landskap. Detta understrykes bl.a. av att gränsen för allmänna stödområdet delar länet. Problemen i Hälsingland är annorlunda och mer uttalade än i Gästrikland. Vi har i Hälsingland problem med sysselsättningen och befolkningsutvecklingen, och vi har tillväxtcentra som behöver stimuleras och som med stöd kan fungera som huvudorter för näringsliv och för en kvalificerad service. Departementschefen framhåller i propositionen nödvändigheten av expansion av orter med goda förutsättningar för en framtida utveckling för att en bättre regional balans skall nås. Detta gäller särskilt, framhåller departementschefen, landsdelar där en betydande del av befolkningen lever i glesbygd eller mindre tätorter. Expansiva tätorter i olika delar av landet torde också vara en förutsättning för att människorna i glesbygden över huvud taget skall kunna erbjudas möjligheter att inom inte alltför orimligt avstånd få tillgång till kvalificerad service. Det är inte endast den kvantitativa lokaliseringen som har betydelse för en ort. Ett tillskott av kvalificerad arbetskraft har också stor betydelse både när det gäller att erbjuda välutbildade ungdomar arbete och därmed behålla dem inom den egna regionen och för att ge underlag för en kvalificerad samhällsservice. Mot den bakgrunden är det angeläget att man vid kommande omlokaliseringar utökar antalet placeringsorter ytterligare och därvid bl.a. beaktar de tillväxtcentra som finns i Hälsingland men också på många andra håll i vårt land.